Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för hans positiva svar. Det är med tacksamhet jag konstaterar att regeringen är beredd att vidta snabba åtgärder för att förbättra den nu akuta situationen. Ty akut är situationen verkligen i dag. Den senaste tidens redovisningar från läget i Biafra visar att förhållandena är värre än någonsin. Tidningarnas skriverier om Biafra är inte något utslag av sensationsjournalistik utan avspeglar den trista verkligheten. Så här stod det i en göteborgstidning i går: »I november svalt 300 000 ihjäl. I december kommer 500 000 att dö. I maj finns ingen befolkning kvar.» Dessa siffror är statistiska, men bakom varje siffra döljer sig människor vilkas liv hade kunnat räddas. Det är framför allt en sak som gör att situationen bara blir värre i Biafra, nämligen den som jag i min interpellation har pekat på: penningnöden. Hjälporganisationernas pengar håller på att ta slut. Utrikesministern erinrar också i sitt svar om svårigheterna därvidlag och det underskott som redan finns. Röda korset — för att bara ta en av hjälporganisationerna — räknar inte med att kunna fortsätta med sina hjälpflygningar mer än några veckor till. även de andra hjälporganisationerna har dåligt med pengar. Huvudanledningen härtill är att människor inte längre skänker så mycket som tidigare till hjälpen åt Biafra. Olyckligt är också att jultiden är en svår tid för insamlingar. Bakom föreliggande siffror finns det en så skrämmande realitet att de flesta människor säkert delar min uppfattning, när jag säger att de medel som regeringen kommer att ställa till hjälporganisationernas förfogande är väl använda pengar. Från Lutherhjälpen har man låtit mig veta att man så sent som fredagen den 29 november inlämnade en ansökan till SIDA om stöd för den fortsatta verksamheten fram till januari månad 1969. Det belopp som organisationen ansöker om uppgår till 1 450 000 kronor, alltså ett avsevärt större belopp än det som enligt utrikesministern nu finns tillgängligt hos SIDA och som omnämns i interpellationssvaret. Jag tolkar emellertid själv utrikesministerns positiva svar på det sättet, att man kommer att tillmötesgå organisationens framställning så långt det är möjligt. Och jag återknyter, herr talman, till det jag sade tidigare: Lyckas vi inte häva svälten i det aktuella området kommer hela befolkningen att vara utrotad innan vi skils åt efter vårsessionen nästa år.

Herr talman! Det kan ju vara av intresse att veta att Lutherhjälpen genom Nord Church Aid lämnat ungefär 5 miljoner kronor för de ändamål det här gäller sedan den 1 juli i år — en stor frivillig insats. Detta motiverar väl att staten hjälper till så långt det går, och jag har även med stor tillfredsställelse noterat utrikesministerns svar. Lutherhjälpen räknar med att under den kommande tremånadersperioden behöva sätta in 5,3 miljoner kronor. Det är ju märkligt att kriget ännu inte är slut i Biafra och Nigeria. Det verkar som om ett av vapnen i kampen nu medvetet är svälten och att det därför drar ut på tiden. Uppenbarligen kommer biafranerna inte att ge sig på annat sätt. Det kommer naturligtvis att krävas mycket av de enskilda hjälporganisationerna också sedan kriget upphört. Kyrkornas världsråd har redan gjort upp ett omfattande uppbyggnadsprogram, och därvidlag hoppas man även på bidrag av statsmedel. Årets statsbudget upptar emellertid endast 7 miljoner kronor till hjälp genom frivilligorganisationerna. Det anges dock att vid behov kan ytterligare medel utgå. Men då budgeten gjordes upp var ju biafraproblemet inte aktuellt, och därför får man väl räkna med att dels överskrida ramen 7 miljoner kronor, dels prioritera hjälpen till Biafra, även om detta skulle gå ut över andra projekt som SIDA planerat.

Herr talman! Jag är tacksam för att utrikesministerns komplettering av interpellationssvaret fortfarande andas en så positiv syn på hela frågan. Det är alldeles riktigt, herr utrikesminister, att vi inte är ensamma i världen i denna hjälpverksamhet, men jag tror att vi är ganska ensamma om så väl etablerade hjälporganisationer som Svenska röda korset och Lutherhjälpen. De har ju en underbar förmåga att nå den svältande befolkningen, och vi tror oss veta att de pengar, som den svenska regeringen eventuellt ställer till förfogande, via dessa kanaler verkligen kommer till snabb och effektiv hjälp.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om jag vill låta undersöka möjligheterna att tillverka mjöl av tallbark för att användas som bekämpningsmedel mot olja och för att skapa ökade + sysselsättningstillfällen inom skogsindustrin. Flera metoder har under senare år prövats för att angripa olja som släppts ut från fartyg. Man har t.ex. försökt att binda oljan genom olika slag av oljeuppsugande medel, bl.a. halm och torv. Att använda mjöl av tallbark i samma syfte är ett relativt nytt uppslag, som ännu inte prövats i större skala. Metoden behöver därför undersökas närmare. Jag vill i det sammanhanget nämna att naturvårdsverkets forskningsnämnd disponerar medel för bl.a. undersökningar rörande bekämpningsmedel mot olja. Innan en ingående undersökning skett av barkmjölets effektivitet och lämplighet som oljebekämpningsmedel är det självfallet inte möjligt att ta ställning till frågan om en industriell tillverkning av medlet bör sättas i gång.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på den fråga jag ställt. Orsaken till min interpellation är den bekämpning av oljeutsläpp — i vissa fall rätt omfattande — som måste sättas in vid olyckor till sjöss. I detta sammanhang gäller även att kunna upprätthålla en omfattande beredskap, så att skadorna blir så små som möjligt. Detta reningsarbete är ingen nyhet i och för sig; det har varit aktuellt under flera år. Den stora katastrofen vid den engelska sydkusten för något år sedan blev dock alarmerande, och forskare sökte finna de effektivaste bekämpningsmedlen för att uppsamla den flytande oljan. Bland de medel som hittills försöksvis använts i vårt land för att uppsamla den flytande oljan har mjöl av tallbark visat sig inte endast effektivt utan även prisbilligt. Jag är helt överens med jordbruksministern om att malen tallbark som oljebekämpande medel inte prövats i större skala. Statsrådets svar, att metoden närmare skall undersökas och att naturvårdsverket kommer att sköta dessa undersökningar borgar för att frågan kommer att grundligt prövas. Jag tror att sådana undersökningar kommer att uppvisa ett Detta får också betydelse från en annan synpunkt. En av anledningarna till att denna interpellation har framställts var möjligheten att skapa nya sysselsättningstillfällen inom skogsindustrin i anslutning till en produkt, som hittills ansetts vara endast en avfallsvara. Jag vill återigen tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat om jag vill medverka till att bestämmelserna rörande statsbidrag till avloppsreningsverk utformas så, att bidrag kan utgå till anläggningar, som är avsedda att betjäna friliggande sjukhusområden, bostadsområden i anslutning till militära anläggningar och liknande avgränsade speciella samhällsbildningar, vilka i Övrigt uppfyller statsbidragsbestämmelserna. Interpellantens fråga synes stå i direkt samband med ett ärende som för närvarande bereds inom jordbruksdepartementet. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att nu uttala mig om bestämmelsernas utformning.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
Herr talman! Enligt kungörelsen om statsbidrag till avloppsreningsverk lämnas bidrag av statsmedel för ny-, tilleller ombyggnad av reningsverk, som anlagts av kommun eller som förklarats som allmänt enligt lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar. För att bidrag skall kunna utgå fordras dessutom att reningsverket uppfyller vissa krav beträffande reningsgraden m.m. samt att det är avsett för minst tio bostadsfastigheter. Enligt de tilllämpningsföreskrifter, som naturvårdsverket har utfärdat, är anläggningsdelar som erfordras för att ta emot större mängder eller särskilt beskaffat avloppsvatten från industrier och liknande verksamhet inte bidragsberättigade. Däremot jämställes avloppsvatten från kasern, hotell, sjukhus eller därmed jämförlig inrättning med avloppsvatten från bostadsbebyggelse. Inte sällan är sjukhus och andra vårdinrättningar placerade i utkanten av eller på något avstånd från en tätort. De egentliga vårdanläggningarna bildar i allmänhet tillsammans med personalbostäder en avgränsad samhällsbildning, där kraven på avloppsanläggningar, väghållning o.s.v. i stort sett är desamma som i annan tätbebyggelse.
De egentliga vårdanläggningarna utgör i allmänhet tillsammans med personalbostäder en avgränsad samhällsbildning, där kraven på avloppsanläggningar, väghållning o. d. i stort sett är desamma som i annan tätbebyggelse. Samma typ kan förekomma i anslutning till andra anläggningar.
Samma typ av bebyggelse kan förekomma i an slutning till andra anläggningar, t.ex. regementen. Den i bidragskungörelsen intagna bestämmelsen, att bidrag endast skall lämnas till kommun eller annan huvudman för allmän vattenoch avloppsanläggning, har hittills tillämpats så, att statsbidrag bara utgått till reningsanläggningar som är avsedda att betjäna »normala samhällsbildningar».
Den i bidragskungörelsen intagna bestämmelsen att bidrag endast skall lämnas till kommun eller annan huvudman för allmän vattenoch avloppsanläggning har hittills tillämpats så, att statsbidrag bara utgått till reningsanläggningar som är avsedda att betjäna »normala samhällsbildningar». Bidrag har däremot inte beviljats exempelvis kommuner som velat ansluta avlopp från den nämnda typen av bebyggelse kring sjukhus och liknande anläggningar till de kommunala avloppsanläggningarna i en närbelägen tätort. Det är uppenbart att bestämmelser med den angivna innebörden kan få mycket otillfredsställande verkningar från vattenvårdssynpunkt.
Bidrag har däremot inte beviljats till exempelvis kommuner, som velat ansluta avlopp från den nämnda typen av bebyggelse kring sjukhus och liknande anläggningar till de kommunala avloppsanläggningarna i en närbelägen tätort. Det är uppenbart att bestämmelser med den angivna innebörden kan få mycket otillfredsställande verkningar ur vattenvårdssynpunkt.
Inte heller av andra skäl finns det motiv för att göra åtskillnad mellan »normala samhällsbildningar» och friliggande anhopningar av bebyggelse när det gäller statsbidrag till reningsanläggningar. Inom kommuner där det under de senaste åren varit aktuellt att uppföra reningsanläggningar för den senare typen av bebyggelse torde man också ha utgått från att statsbidrag skulle komma att beviljas.
Inte heller av andra skäl finns det motiv för att göra åtskillnad mellan »normala samhällsbildningar» och friliggande anhopningar av bebyggelser, när det gäller statsbidrag till reningsanläggningar. Inom kommuner där det under det senaste året har varit aktuellt att uppföra reningsanläggningar för den senare typen av bebyggelse torde man också ha utgått ifrån att statsbidrag skulle komma att beviljas.
I det aktuella fallet är det fråga om ett sjukhem med bostadsbebyggelse omkring som planerat ombyggnad av en föråldrad, överbelastad och bristfällig avloppsreningsanläggning. Man fick avslag på sin ansökan om statsbidrag och frågade sig då, om tolkningen av kungörelsen verkligen var riktig. I det fall som jag sålunda tänker på är det staden inom vars område sjukhuset är beläget som sökt statsbidrag.

Herr talman! Interpellanten angav själv att frågan gällde ett konkret ärende. Såvitt jag vet har detta problem inte uppstått i mer än ett enstaka fall. Av förklarliga skäl kan jag således inte gå in på en diskussion. Jag kan bara säga att ärendet kommer att prövas i departementet. Naturligtvis blir den första frågan då om naturvårdsverket har handlat i överensstämmelse med gällande författning. Eftersom jag inte har tagit del av ärendet kan jag inte göra något uttalande om huruvida det behövs några ändringar i gällande författning. Det är som sagt för tidigt att göra nå Zot uttalande härom.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat mig om jag uppmärksammat transportfrågornas betydelse för det svenska näringslivets industriella verksamhet och lokalisering samt för tryggheten i arbetet. Därest så är fallet undrar herr Lundberg, om jag är beredd att ta initiativ till att omedelbart, och i varje fall under år 1969, sätta i gång arbetet med att bygga nya broar över Dalälven i Söderfors och vid Domnarvet samt i övrigt till att aktivera byggande eller förstärkning av broar och vägar för att dessa skall kunna tillgodose kraven från de tunga transporterna och trafiken i övrigt. På den första frågan kan jag svara ja. Vad gäller den andra frågan kan jag nämna att ny bro över Dalälven håller på att byggas vid Borlänge. Bron kommer att öppnas för trafik denna månad. I övrigt vill jag erinra om att riksdagen vid behandlingen av medelstilldelningen till vägbyggandet under år 1969 godtog förslagen i denna del i statsverkspropositionen. Jag finner inte nu någon anledning till ändrad bedömning av den av riksdagen godtagna fördelningen av samhällets resurser inom olika grenar av transportsektorn.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för hans ja. Det är ett tecken på en långt driven rationalisering, som hos de ansvariga kan döda intresset för och hänsynen till allmänheten, i detta fall känslan för transportfrågornas ökade betydelse för svenskt näringsliv. Dessa frågor är av stor vikt för att vårt moderna och för änderliga samhälle skall kunna fungera, och jag vill påminna kommunikationsministern om det allt större behovet av snabba åtgärder på detta område. På den tid när kommunikationsministern i sitt praktiska arbete förestod transportoch serviceverksamhet inom vårt postväsende hade faktiskt orden säkert som ett brev på posten» en viss giltighet. I dag får vi förgäves se oss omkring efter en motsvarande service på de områden, där samhället tagit på sitt ansvar att förmedla tjänsterna.

Jag hade till och med trott att kommunikationsministern skulle ha tänkt igenom vilka verkningar de planerade kommunoch landstingsblocken kommer att få för de personer, som inte bor i tätorterna. Även de har ju rätt till arbete, trygghet och en låt vara begränsad hänsyn från samhället till sina behov.

På en del håll har vi lagt ned alla dessa olika trafikmedel, och vi har därför självklart även tvingats att rationalisera. Sett ur min synpunkt har emellertid rationaliseringarna börjat i fel ände; vi skulle ha försökt att skapa förutsättningar för en omdaning av hela vårt transportväsende innan vi lade ned transportmedel på väsentliga områden. Kanske det hos oss, liksom för närvarande är fallet i Tyskland, framtvingas en återgång till järnvägarna. Den trängsel vi har på vägarna med blandad indu stritrafik och persontrafik medför stora problem. Vägbanan tål inte den tunga trafik som vi för närvarande tvingar ut på vägarna, och brosystemet består i regel av broar med en enda brobana, som både den tunga trafiken och persontrafiken måste använda. När jag tog exemplet med Borlänge väntade jag mig få svaret att det skulle byggas en ny bro. Samtidigt vet herr kommunikationsministern att man genom byggandet av en ny bro tvingar ut den tunga trafiken i samhället, i stället för att man borde försöka åstadkomma en avlastning genom förstärkning av den äldre bron på sådant sätt att den tål även tung trafik. Förhållandena är liknande även på andra ställen. Vi har därför själva medverkat i en utveckling som försatt oss i en tvångssituation.

Oavsett hur vi resonerar tvingas samhället att utöver de miljarder, som redan offrats för att bygga vägar och broar, göra ytterligare insatser för hela Mellansverige — ja, för hela Norrland. All ledig arbetskraft måste utnyttjas för att bygga ut vårt vägväsende. Lönsamhetsprincipen har ju börjat komma till tillämpning på olika områden, och det borde även gälla trafiksektorn. Det är felaktigt att så många olika instanser skall syssla med transportfrågor i vårt land. I fråga om hela denna sektor, som omfattar järnvägar, post, telegraf, vägar och broar, måste vi åstadkomma en vettig rationalisering och anpassning som tar hänsyn till aktuella situationer och behov. I vårt avlånga land är transporterna av sådan betydelse att vi måste se på transportmedlen på ungefär samma sätt som på sjukvården. Det är en service som samhället måste stå för. Taxorna måste anpassas så, att transportkostna derna utjämnas mellan exempelvis Norrland och det övriga Sverige. Norrland får inte göras till en avfolkad industrizon. Vi löser inte Norrlands problem bara genom att låta några bilar med turister köra dit upp, utan vi är tvungna att bygga upp ett transportoch taxesystem som verkar utjämnande.

Vi måste i dag acceptera bilen som transportmedel, men den får inte genom olika pålagor göras så dyr att vanliga arbetare, som till största delen hör till låglönegrupperna, utestänges från att ha bil. Bilen får inte bli en statussymbol och en överklassvara.

Om man hade diskuterat igenom trafikfrågorna med dem, skulle man ha funnit att det inte går att skapa så dyra anordningar i vår vägtrafik att vanliga människor stängs ute från de transporter som måste finnas för att samhällslivet skall fungera. När vi genomförde högertrafiken räddade vi människoliv och sparade samtidigt många miljoner kronor.

När man skulle ha dessa nya strålkastare på bilarna sades det, att nu skall det vara insatser som kostar 150 kronor. Varför kunde inte dessa experter tala om, att det gick att göra ett mycket litet ingrepp som kostade endast 10—20 kronor per strålkastare? Nej, i stället fick bilisterna kasta ut miljoner och åter miljoner. En särskild bilinspektion har införts, och det kan vara bra i och för sig. Arbetskraften till denna bilinspektion togs emellertid från bilverkstäderna, och många av dem som tidigare arbetade på verkstäder går nu och inspekterar bilarna och har moderna redskap för det. Men det viktigaste i samnianhanget har man glömt bort, nämligen att vi behöver folk som reparerar bilarna och inte minst folk som kontrollerar att de arbeten som sätts upp på räkningarna verkligen är utförda. Vi har tagit den bästa arbetskraften från verkstäderna och satt den till att göra ett ganska improduktivt arbete, som inte på något sätt bidrar till strävandena att förhindra olyckor. Fusket på bilverkstäderna är synnerligen omfattande i dag; jag skulle kunna anföra slående exempel.

Det kan naturligtvis vara besvärligt att svara på en sådan fråga, men frågan måste ändå ställas. Och varför har inte kommunikationsdepartementet påskyndat en förändring av hela vår lagstiftning rörande körkort m.m.? Det kan inte vara rimligt att exempelvis ett lämplighetsintyg erfordras som avser saker och ting som ligger 20—30 år tillbaka i tiden. Inte heller kan det vara riktigt att ungdomar utestängs från möjligheten att ta körkort därför att vi vet att samhället på ett sätt som helt enkelt är oansvarigt producerar brottslingar bland ungdomen. Jag är ju absolutist och använder varken sprit eller tobak, men denna utveckling av, låt mig säga luktoch promilletänkandet och den balansgång som sker i olika avseenden finner jag vedervärdig. Den kan knappast ha någon uppgift att fylla i dagens samhälle. Att samhället tillåter sig att tjäna miljoner på försäljningen av spritdrycker finner man rimligt och naturligt — men sedan tillämpas luktoch promilletänkandet för att bestämma att den och den skall fråntas sitt körkort i två år, och så skall det vara en väldig procedur för att vederbörande skall få körkortet tillbaka. Låt oss komma ihåg att bötesstraffet är det lägsta men att följdverkningarna blir de hårdaste som förekommer inom svenskt rättsväsende. Och hur skall exempelvis en norrlänning som har 10—20 mil till en tätort kunna klara sig utan sitt fordon? Nej, låt oss få till stånd ett annat tänkesätt, en annan bedömning härvidlag. Det måste fastställas att vederbörande allmänt sett är olämplig i trafiken, innan sådana här drastiska åtgärder vidtas. Jag har också erfarit att man skall börja se efter om t.ex. gamla människor skall få ha sitt körkort kvar. Man säger att det skall införas läkarbesiktning med ögonundersökning m.m. Jag måste fråga: Tar man ingen som helst hänsyn till den situation som råder inom sjukvården i allmänhet? Vi har ju brist på ögonläkare och på andra läkare, vi har brist på sjuksköterskor och på personal över huvud taget. I alla diskussioner om trafiken säger man sig ändå vara beredd att även ge sig in på detta område. Borde inte den person, som mer än andra har varit med om att lägga ned järnvägarna i detta land och som nu har fått en högt uppsatt plats inom kontrollen av biltrafiken, tänka sig för litet grand innan han slår sig på något sådant? Jag tror att vi i dag är i den situationen att vi inte kan fortsätta att nonchalera trafikfrågorna på samma sätt som hittills. Vi måste ha en samordning av det hela. Har vi nu sagt A i fråga om nedläggningar m.m., får vi också säga B genom att ge vägväsendet sådana möjligheter att vi kan lägga om trafiken på landsvägarna — eller också får vi ta ett steg tillbaka till de gamla trygga hjälpmedlen. Jag har framställt denna interpellation speciellt för att ge kommunikationsministern möjlighet att försöka redovisa de nya linjer han är beredd att följa för att möta dagens situation i fråga om transportväsendet. Om vi inte löser den tunga trafikens problem, kommer vi att skada sysselsättningen i vårt land, ty man tvingas då att frakta både råvaran och den färdiga produkten på lastbilar. Nu befinner vi oss i ett sådant läge att vi inte bara får tänka och tro. Homeopater och homeopatmedicin kan vara bra, men de passar knappast inom trafiken. Låt mig ge ett litet vänligt råd: Tänk om det kunde föras en transportpolitik som gjorde att vi fick tillbaka den gamla, fina stammen inom järnvägstrafiken, inom posten, inom televerket o.s. v.! Det kan vara trevligt att se sin post ligga i en låst väska nere i farstun en morgon kl. 8, men det hade varit ännu trevligare om någon ungdom hade haft tillfälle att dela ut den tidigare än kl. 11 eller 12 på dagen. Vi i Sverige med vår levnadsstandard har väl ändå inte kommit dithän att vi icke har råd med en någorlunda god service till människorna? Hade det gamla samhället råd med en sådan service i viss utsträckning, borde vi ha det även i vårt moderna samhälle. Det är därför jag tycker att trafikfrågorna behöver ägnas större uppmärksamhet. Det krävs mera handling än vad man förefaller att vara villig till. Med dessa ord tackar jag herr statsrådet och hoppas att dessa frågor, när de kommer under hans ögon, skall behandlas med all varsamhet och att experterna skall ta nya tag för att i handling skapa ett resultat så snart som möjligt.
Herr talman! Herr Lundberg hade frågat mig, om jag uppmärksammat transportfrågornas betydelse för det svenska näringslivets industriella verksamhet och lokalisering samt för tryggheten i arbetet. Härpå tyckte jag att jag med gott samvete kunde svara ja, eftersom vi i kommunikationsdepartementet just nu ägnar de frågorna särskilt stor uppmärksamhet. Sedan inbjöd herr Lundberg mig till debatt över ett mycket vitt fält, men jag skall nöja mig med några kommentarer i anslutning till den ursprungligen resta frågan. När herr Lundberg vill göra gällande att nedläggningar av bandelar beror på slumpens skördar och när han menar att transportpolitiken är någonting som svävar för sig själv fritt i luften vid sidan om all övrig samhällsplanering har han fel. Man lägger inte ned järnvägstrafik som ett resultat av några slumpens skördar utan roan prövar frågorna mycket noggrant bl.a. mot bakgrunden av vilken betydelse som nedläggningen av en bandel kan få från såväl sociala Synpunkter som arbetsmarknadsoch lokaliseringssynpunkter. Handläggningen av dessa frågor är nu sådan, att jag vågar garantera herr Lundberg att om det finns någon som helst möjlighet att hålla i gång järnvägstrafik för godstransporter så görs detta. Även i situationer då man räknar med att kunna träffa överenskommelse om att ta över Virkestransporter, när det ä raktuellt att lägga ned flottningsleder, väntar man med att besluta om nedläggningar som annars skulle te sig realistiska för att se i vilken mån man kan tillgodose de nya transportbehov som kan uppstå.

Om vi ser på transporternas betydelse för utvecklingen i dess helhet bör vi även på detta område främja största möjliga grad av effektivitet med hänsyn tagen till såväl sociala som lokaliseringspolitiska och övriga samhälleliga skäl.

Herr talman! Visst kan man tala om effektiviteten och om den fria konkurrensen. Men, herr statsråd, på transportområdet är det fråga om en service; transportmöjligheterna är till för människorna och för att samhället skall kunna fungera. Här gäller inte den fria konkurrensens lagar. Någon sade en gång i tiden att konkurrens dödar konkurrens, och den regeln gäller speciellt på detta område. Inom departementet har man kanske ägnat dessa frågor uppmärksamhet, men jag kan inte frigöra mig från en känsla av att åtskilligt på kommunikationernas område har skett som ett resultat av slumpens skördar. Transportfrågan måste nämligen ses mot bakgrunden av 1okaliseringsfrågorna, förläggningen av våra industrier, tätortsförhållandena o. s. v. Med hänsyn till vårt lands utformning är det nödvändigt att vi tar krafttag på detta område. Många människor vilka inte liksom jag och herr statsrådet råkar bo i en stad eller en tätort har mycket stora bekymmer, som blir särskilt kännbara när deras sysselsättning kommer i faro zonen. Det är ganska allvarliga saker.

Herr talman! Herr Thylén tar i sin interpellation upp konkurrensen mellan tätortsbefolkningens behov av friområden och näringslivets krav på expansionsutrymme. Han påpekar västkustens sårbarhet och friluftslivets underläge i konkurrensen med industrin, vilket han framför allt tillskriver kommunernas intresse av ökat skatteunderlag genom industrietablering och bristen på effektiv lagstiftning om riksplanering. Herr Thylén frågar mig nu, om jag observerat denna brist i lagstiftningen och om jag vill medverka till en riksomfattande planläggning för att tillgodose tätorternas behov av friområden för vila och rekreation. Beträffande västkusten frågar han vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra en fortlöpande förslitning av kustområdena i göteborgsregionen. Han undrar slutligen, om jag vill medverka till en omprövning av skatteplikten för fritidsbebyggelse. Herr Thylén tar här upp frågor som i hög grad har intresserat den allmänna opinionen under senare år. Herr Thylén uttrycker förståelse för både tätortsbornas och industrins önskemål om ut rymme för sina respektive behov men menar att man med hänsyn till fritidsintressenas bristande förmåga att göra sig tillräckligt gällande bör införa någon form av lagstiftning om riksplanering, tydligen då med tvingande rättsverkningar. Regeringen har i tidigare sammanhang uttalat att en fysisk riksplanering är angelägen och bör komma till stånd. Det förberedande arbetet är som bekant redan i gång. I arbetet ingår inventering av områden som är värdefulla för rekreationsändamål som ett viktigt led. I direktiven för bygglagutredningen, som nu börjat sitt arbete, har angetts att utredningen skall utgå från att en riksplan, som anger markanvändningen i stora drag, skall finnas. Några detaljerade rättsverkningar förutsätts inte behöva knytas till riksplanen. Riksplanen skall tjäna till ledning vid regional och lokal planläggning. En översiktlig markanvändningsplanering i form av en fysisk riksplan förutsätter inte någon ändring i gällande lagstiftning. Frågan om den lagstiftning som på längre sikt kan vara motiverad får bedömas i anslutning till den reformering av byggnadslagstiftningen som arbetet inom bygglagutredningen syftar till. Det är oklart vad herr Thylén menar med sin fråga, om jag vill medverka till att minska förslitningen av kustområdena i göteborgsregionen. Om han menar att man skall undvika en alltför hård exploatering av dessa områden för industri eller för fritidsbebyggelse, campingplatser, turistanläggningar, sportområden etc. delar jag hans uppfattning, men detta är en fråga som i första hand ankommer på de olika kommunerna att beakta i sin planering. I den mån planer av detta slag kommer under Kungl Maj:ts prövning är jag givetvis beredd att söka förhindra sådan överexploatering. Vad slutligen angår frågan om skatt på fritidsbebyggelse vill jag efter sam råd med finansministern i korthet svara, att regeringen inte avser att förelägga riksdagen någon proposition i anledning av fritidsutredningens förslag till stugavgift.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det positiva svaret på min andra interpellation på dagens föredragningslista. Svaret är hållet i samma positiva och goda anda som det tidigare. Detta är väl närmast, herr kommunikationsminister, en fortsättning på följetongen från föregående session, då vi diskuterade väröbackafallet. I interpellationssvaret använder kommunikationsministern nu vid två tillfällen uttrycket »friområde». Jag vet inte huruvida detta är ett nytt ord i den miljöpolitiska vokabulären, men jag tycker att det är ett bra uttryck som täcker mycket. Det var bara ett litet påpekande i förbigående. Jag vill närmast mycket kortfattat koncentrera mig på ett par punkter. Det gäller först de stora intressegrupper som blir mer eller mindre trampade på tårna i samband med de industriella lokaliseringsproblem som vi fått på västkusten. Så fort man märker att en kommun har intresse av att dra till sig en industri till västkusten — närmast av ett oljeraffinaderis storlek — uppstår det omedelbart påtryckningsgrupper, aktionsgrupper och motståndsföreningar till projektet. Detta tycker jag är beklagligt. Det måste vara mer eller mindre bortkastade pengar och bortkastad tid. Visserligen kan det finnas en liten chans att få en ändring till stånd, men i allmänhet är utsikterna mycket små. Jag beklagar att det skall behöva uppstå sådana motaktioner. Därför har jag i min interpellation till kommunikationsmi nistern velat peka på önskvärdheten av att vi på något sätt får en regionindelning och en riksplanering av våra friområden. På detta svarar kommunikationsministern mycket positivt.

Västkusten är så beskaffad att den har djupa fjordar. Den är tacksam att närma sig med stora fartygsenheter. Därför har också detta pärlband av önskemål kommit fram att från Göteborg och upp till norska gränsen få bygga mer eller mindre stora hamnar. Detta kan inte vara riktigt, herr kommunikationsminister. Man måste få fram en strukturrationalisering även i den s.k. riksplaneringen. Vi vet att vi måste koncentrera oss på ett fåtal effektiva och goda hamnar. Jag talar här inte bara på Göteborgs hamns vägnar, även om jag vill trycka på den önskan som finns att man koncentrerar den verksamhet som interpellationen handlar om. Det är bättre att i framtiden få fram goda kommunikationer till de känsliga kommuner som ligger runt ett storstadsområde. Jag tror att ett avstånd på fem mil till arbetsplatsen inom en mycket snar framtid inte kommer att utgöra någon orimlighet, om det finns goda tillfartsvägar och goda förbindelser i övrigt. Då kan det inte vara vettigt att kommunerna intresserar sig för större projekt. Att jag skulle vara motståndare till industrialisering över huvud taget är felaktigt, men man måste få fram en koncentration av de stora projekten. Efter samråd med finansministern har kommunikationsministern lämnat besked om stugavgiften. Det är dock inte denna jag efterlyst, ty jag skulle tro att en sådan skulle gå till staten och dess kassa. Vad jag är mera intresserad av är att kommunen skall kunna få ett bättre skatteunderlag på annat sätt än genom den mer eller mindre registreringsbetonade avgift som sommarstugeägaren i dag lämnar till en främmande kommun. Han bor i sin stuga, han verkar där och han avstressas. Han njuter mycket mer nu och under en avsevärt längre tid än han gjorde tidigare, då han fick koncentrera sin vistelse där endast till sommaruppehållet. Jag har funnit anledning att peka på även detta problem, och jag hoppas också där på en snar lösning. Jag tror att vi får anledning att fortsätta denna följetong vid annat tillfälle. Jag tackar än en gång kommunikationsministern för svaret.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat inrikesministern vilka åtgärder han anser motiverade med hänsyn till de brandrisker som uppstår i samband med en ökad användning av plast och andra syntetiska material. Då interpellationen huvudsakligen berör brandoch byggnadstekniska spörsmål har den överlämnats till mig för besvarande. Plaster och andra syntetiska material har fått ett vidsträckt användningsområde som kan väntas öka avsevärt på grund av dessa materials många positiva egenskaper och relativt låga kost nader. Materialen har emellertid även vissa negativa egenskaper och till de allvarligaste hör, som fru Sundberg framhåller, deras brandfarlighet. Brand i dessa material innebär otvivelaktigt större och annorlunda risker än vad vi är vana vid. En okontrollerad användning i olika sammanhang, såsom i konstruktioner, textilier, möbler och kläder, skulle medföra att riskerna för brands uppkomst och spridning skulle öka avsevärt. Emellertid vill jag framhålla att man i vårt land liksom flerstädes utomlands sedan lång tid tillbaka har uppmärksamheten riktad på dessa frågor och allteftersom nya produkter och användningssätt kommer fram söker vidta förebyggande åtgärder. I fråga om användningen av dessa material inom husbyggandet vill jag erinra om byggnadsstadgans föreskrifter att byggnader skall anordnas så att de bl.a. erbjuder erforderlig trygghet vid brand. I planverkets föreskrifter, råd och anvisningar till stadgan, Svensk Byggnorm 67, har uppställts brandtekniska funktionskrav på bla. avskiljande och bärande byggnadsdelar samt ytbeklädnader. Användning av plast och liknande syntetiska material har i stor utsträckning kunnat inordnas i detta system. Vissa svårigheter föreligger dock på grund av plasternas låga smältpunkt och benägenhet att vid brand snabbt utveckla rök i besvärande mängd. För att möta dessa risker har utformats särskilda brandskyddskrav för invändiga väggar och tak, utrymningsvägar, isolering och fasadbeklädnad m.m. i första hand för byggnader som enligt byggnadsstadgan skall vara brandsäkra eller brandhärdiga men även i viss utsträckning för andra byggnader. Huruvida kraven uppfylls fastställs i regel vid klassificering som utförs av planverket i samråd med statens provningsanstalt. Från planverkets sida följer man utvecklingen mycket noga i samarbete med bl.a. statens råd för byggnadsforskning, statens brandinspektion och provningsanstalten. Undersökningar utförs kontinuerligt, ofta under medverkan från berörda materialindustrier. Lämplig information om nya material och konstruktioner publiceras genom planverkets försorg. Bristen på exakt kunskapsunderlag i form av forskningsresultat och andra erfarenheter kan ibland nödvändiggöra tillfälliga restriktioner. Dessa kan dock efter hand mildras, när utvecklingen medger detta. De särskilda risker, som kan vara förbundna med användning av plast och andra liknande syntetiska material inom husbyggandet, har således inte lämnats obeaktade.

Det kan vidare nämnas att gällande brandlagstiftning ger de lokala brandförsvarsmyndigheterna möjligheter att komma till rätta med brister från brandtekniska synpunkter hos de nu aktuella materialen. Om en brandsyneförrättare träffar på material, som enligt hans bedömning är särskilt brandfarliga eller vid brand kan utgöra fara för ett större antal människor, är han skyldig att meddela föreläggande om rättelse. Om brandsyneförrättaren finner synnerlig fara för brand vara för handen, skall han genast meddela föreskrifter om omedelbar förebyggande åtgärd. Förutom de tidigare nämnda statliga myndigheterna och de lokala brandförsvarsmyndigheterna har ett stort antal andra myndigheter och organ ait ta befattning med sådana material som åsyftas i interpellationen. Vidare förekommer inom berörda grenar av näringslivet på skilda nivåer forskning och utveckling av åtskilliga material, varvid även brandsäkerhetsproblemen beaktas. Också på försäkringshåll är man starkt medveten om problemets stora vikt, och Svenska brandförsvarsföreningen bedriver upplysningsverksamhet även på detta område. Av vad jag har sagt framgår att gällande byggnads-, brandoch därmed närstående <säkerhetslagstiftning ger myndigheterna stöd för åtgärder att minska de brandrisker som är förenade med de nu aktuella materialen och att ett stort antal myndigheter, organisationer och näringslivsorgan var och en på sitt område söker finna lösningar för att i möjligaste mån eliminera befintliga risker. De av interpellanten aktualiserade spörsmålen ägnas stor uppmärksamhet i den propaganda och upplysningsverksamhet som skilda huvudmän på detta område bedriver och försäkringsgivarna strävar inom ramen för sin verksamhet att komma till rätta med de föreliggande riskerna. Hos berörda myndigheter och organ pågår alltså ett livligt arbete med de problem som interpellanten har aktualiserat och man samarbetar på olika håll med varandra för att lösa problemen. Detta utesluter emellertid inte att det, som interpellanten framhållit, skulle vara av värde om man kunde få till stånd en mera enhetlig och samlad syn på denna brandsäkerhetsfråga. Om en sådan samordning över hela det aktuella fältet är möjlig och i vilken form den i så fall bör ske är jag inte nu beredd att uttala mig om, men jag avser att ta upp frågan till närmare Övervägande inom departementet.

Herr talman! Statsrådets svar på min interpellation var uttömmande och välkommet, och jag ber att få tacka för det. Frågan om den växande brandrisken och de allt vanligare brandskadorna beroende på ett ökat användande av syntetiska material, har i hög grad aktualiserats, och huvudsyftet med min interpellation var att få reda på om man inom departementet överväger att få till stånd en översyn av det relativt nya problem som här dykt upp. Därför gläder det mig mycket att statsrådet i sitt svar meddelat att frågan om en sådan Översyn skall tas upp till övervägande inom departementet. Jag skulle emellertid vilja passa på tillfället att framföra några synpunkter som jag vid närmare studium av dessa frågor kommit fram till. I våras tillsattes en arbetsgrupp som arbetar inom statens råd för byggnadsforskning och som uteslutande sysslar med plastens användning som byggnadsmaterial. Den gruppen skall också fastställa riktlinjer för framtida forskningsobjekt. Plast är ju inget absolut nytt byggnadsmaterial. Så här i efterhand kan man kanske uttrycka sin förvåning över att denna arbetsgrupp kom till stånd så sent. Statsrådet säger också att i planverkets föreskrifter, råd och anvisningar till byggnadsstadgan, Svensk Byggnorm 67, har uppställts brandtekniska funktionskrav på bla. avskiljande och bärande byggnadsdelar samt ytbeklädnader. Men det finns också andra byggnadsmaterial. Jag vill bara erinra om att det numera är ytterst vanligt att plaströr används till elledningar. Vilka garantier har vi för att det inte framkommer nya material vil kas smältpunkt är så låg, att allvarliga risker föreligger för överhettning och brandfara? De rör som i dag används är med all sannolikhet redan testade i detta avseende, men jag tog detta som exempel därför att det kan komma material som har användningsområden vilka ställer andra hållfasthetstekniska eller temperaturmässiga krav, innebärande att just brandhärdigheten åsidosättes. Vad finns det för garantier 1 det fallet? Men trots allt är det väl ändå på textilsidan och heminredningssidan som problemet oroar mest. Det är inte så länge sedan två händelser med ganska kort tids mellanrum inträffade där skumplast var inblandad. I ena fallet uppstod eld i ett lager på ett varuhus i England. Elden spred sig explosionsartat och elva personer omkom, om jag minns rätt. Det var skumplastmadrasser och möbler stoppade med skumplast som antändes. Ungefär samtidigt hade Moderna museet en utställning — det var det andra fallet — där man prövade ett nytt sätt för barns aktivitet: man lät dem leka i ett hav av skumplast. Jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om en tändsticka satts till plasten. Det föredömliga initiativ som Moderna museet tog för att på detta sätt skapa nya material i en miljö för barns aktivitet kommer säkerligen att följas upp, och det tycker jag är alldeles riktigt, ty denna sida av vårt miljöuppbyggande har varit eftersatt. Men jag har i diskussionen inte hört någon tala om att denna plast eller eventuell annan plast skulle kunna vara brandfarlig. Jag vågar inte tänka på vad som skulle kunna inträffa under sådana omständigheter. Barn kan ju vara ovarsamma med eld. Statsrådet sade att varudeklarationsnämnden är inkopplad. Det är riktigt — man håller på att göra en undersökning för att få fram varufakta när det gäller brandfarlighet. Men det är ju så med de syntetiska materialen att de kan brinna i öppen låga, men också utveckla rök, som statsrådet påpekade. Vi har emellertid också en tredje faktor, och det är den som ur läkarsynpunkt bedöms som allvarligast när det gäller dessa brandskador. Jag syftar på de syntetiska material som smälter. Du Pont-nylonet har <smältpunkten vid 250 grader och smältbrinner vid 600 grader: perlon brinner redan vid 210 grader. Det är de smältande syntetmaterialen som i dag förorsakar de allra gravaste brännskadorna, så grava att man i många fall räknar med en totalförbränning av huden med transplantation som enda hjälp. Dessutom inträffar åtskilliga dödsfall om året av denna anledning. I sådana fall hjälper inte varudeklaration, ty vilka är det som deklarerar? Det är de ansvarskännande fabrikanterna, som har gjort fullständiga prov och är medvetna om att den vara de saluför inte är brandfarlig. Jag vill göra en jämförelse med andra länder. England har en mycket begränsad lagstiftning. Den innebär — om jag minns rätt — att man inte får sälja nattdräkter för barn utan att de är garanterat motståndskraftiga mot alla former av eld. USA har en strängare lagstiftning, och Schweiz har sina förordningar. Här hemma har vi ingen lagstiftning. Skall vi ha det? Jag vill dra en parallell med S-märkningen på elsidan. Det är allmänt accepterat och stadfäst att av säkerhetsskäl vissa krav måste uppfyllas för att en vara skall få säljas. Vi måste kanske med hänsyn till den ökade spridningen av syntetmaterial överväga att slå fast normer för åtminstone de varor som innebär en direkt brandrisk för människor. Olycksfall uppstår bla. ofta av sängrökning och levande ljus. Vi bör också lägga märke till en annan sak, som påpekades på textilforskningskongres sen i Göteborg, nämligen att två i och för sig brandhärdiga material i förening kan flamma upp och förorsaka brand. Som exempel nämndes nylonskjortor som hade sprayats med någon form av stärkelse och blivit direkt eldfängda. Jag är medveten om att det behöver göras mycket på detta område. Kanske är det just därför jag är så glad över den positiva inställning statsrådet visat. Jag vill emellertid erinra om ytterligare ett område, nämligen militärens beklädnad. Jag har svårt att tänka mig att man på försvarets forskningsanstalt inte har tagit hänsyn till de eventuella brandrisker som kan uppkomma i och med användning av syntetmaterial i de militära persedlarna. Det gläder mig alltså att det — som jag hoppas — kommer en översyn till stånd. Varudeklaration är bra, men den är inte tillräcklig med tanke på att det i allmänhet icke är de mest förstklassiga materialen som förorsakar det mänskliga lidande och de brandskador som vi i dag kan se talande exempel på. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat, om jag är beredd medverka till att arbetslöshetsmedel i ökad utsträckning kommer till användning för underhåll av mindre, allmänna vägar. Beredskapsarbeten bedrivs i stor utsträckning som vägarbeten. Arbetena omfattar nybyggnad, omläggningar och förbättringsarbeten och de bedrivs på allmänna vägar, skogsbilvägar och övriga vägar. De totala kostnaderna för dessa arbeten uppgick under budgetåret 1966 68 till 330 miljoner kronor. För budgetåret 1968/69 hade fram till den 13 november 1968 beslutats beredskapsarbeten på vägar till en kostnad av 375 miljoner kronor. De vägarbeten som närmast avses i interpellationen redovisas av arbetsmarknadsstyrelsen under =<rubriken Mindre omläggningsoch förbättringsarbeten. Den totala kostnaden för sådana arbeten uppgick under budgetåret 1966 68 till 81 miljoner kronor. För budgetåret 1968/69 hade fram till den 13 november 1968 beslutats beredskapsarbeten av sådan art till en kostnad av 83 miljoner kronor. Det är, som framgår av denna redogörelse, betydande summor som via arbetsmarknadsanslagen tillförs vägbyggandet. Jämfört med budgetåret 1966/67 kommer de totala kostnaderna för beredskapsarbeten på vägar som skall bedrivas under innevarande budgetår enligt av arbetsmarknadsstyrelsen hittills föreliggande beslut att öka med drygt 100 miljoner kronor. Motsvarande kostnadsökning för enbart mindre omläggningsoch förbättringsarbeten blir 33 miljoner kronor. Ytterligare medelsanvisning blir beroende av arbetsmarknadsläget. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att enligt de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som beslutades av 1966 års riksdag en differentiering av beredskapsarbetena skall eftersträvas. Det har också lyckats att under senare år bredda registret för beredskapsarbetena. Detta anser jag alltjämt vara angeläget, inte minst med hänsyn till att vägarbete långt ifrån alltid är lämpligt för den som på grund av arbetslöshet anvisas beredskapsarbete.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation och för de däri redovisade uppgifterna om vilka summor som via arbetsmarknadsanslagen gått till omläggningsoch förbättringsarbeten på vägar. Av redogörelsen framgår att i jämförelse med budgetåret 1966 69 fram till den 13 november ökat med cirka 100 miljoner kronor. Därav har cirka 33 miljoner kronor gått till sådana vägtyper som jag nämnt i min interpellation, alltså mindre, allmänna vägar. Dessa är så att säga matarleder till de stora trafiklederna och är utan tvekan en betydelsefull faktor i den gemensamma trafikapparaten. Man är glad för varje litet ökat anslag till förbättring av våra trafikleder.

Ökningen av AMS-medel till vägändamål är emellertid ändå av blygsam karaktär med hänsyn till rådande arbetslöshetssiffror. Naturligtvis skall en differentierad arbetsmarknadspolitik eftersträvas så att personer, som rent fysiskt inte har möjlighet att utföra dylikt arbete, under inga omständigheter tvingas därtill. Detta är vi säkerligen överens om. I den nuvarande situationen tror jag dock det vore befogat från arbetsmarknadssynpunkt att ge ökade anslag till vägändamål. Jag känner inte till principerna för hur dessa medel fördelas, men jag vet att exempelvis Älvsborgs län fått en mycket blygsam andel; mellan 1 och 2 miljoner kronor har enligt uppgift utgått av AMS-pengar till vägändamål. Detta län borde kunna få en större del av rikspotten. Den 1 januari i år ökades motorfordonsskatten med 50 procent. Anslaget till vägändamål är dock i huvudsak detsamma; möjligen har det skett en ändring men i så fall i negativ riktning på grund av den allmänna kostnadsstegringen. Av bilskattemedel överfördes cirka 600 miljoner kronor direkt till budgetregleringsfonden, kanske med tanke på behovet av medel till beredskapsarbeten för — hoppas jag — vägförbättringar. Den för några år sedan beslutade extra bensinskatten går liksom bilaccisen direkt till den allmänna budgeten. Sålunda finns det medel, direkt tagna från en viss grupp människor i detta land — motorfordonsägarna — för vägändamål. Det finns vägar som är av en sådan bärighetsklass att de måste stängas av för viss trafik under delar av året: vägar som leder till stora industrier med tung trafik. Industrier tvingas därför att slå igen eller inskränka driften under vissa tider på grund av trafikledens beskaffenhet. Detta gäller inte minst skogsindustrin, som måste ha starka vägar på grund av de tunga transporterna. När man är beredd att satsa stora pengar på industrilokalisering av olika slag — vilket jag anser är positivt — borde en av de första åtgärderna vara att se till att det finns trafikleder som är framkomliga alla tider på året. Inrikesministern kan möjligen nu anföra att det sist nämnda inte tillhör inrikesdepartementets område. Låt mig emellertid framhålla att man när det gäller att skapa arbetstillfällen ändå så långt sig göra låter bör främja sådan verksamhet, som indirekt befrämjar en produktionsökning och därmed också i dubbel mening innebär en bekämpning av arbetslösheten. Jag tror att en för stärkning av vägnätet skulle vara ett verksamt led härutinnan. Samtidigt som jag än en gång tackar statsrådet Johansson för svaret vill jag gärna hemställa att han, så långt därtill ges möjlighet, ville medverka till en ökad anvisning av arbetsmarknadsmedel i syfte att lägga om och förstärka vårt lands vägnät. Detta gäller speciellt de eftersatta mindre, allmänna vägarna, vilka utgör anslutningsleder till de stora riksvägarna och sålunda befrämjar utbyggnaden av bl.a. den tunga industrin, såsom skogsnäringen och därtill hörande verksamhet. Detta torde vara ett värdefullt led i arbetsmarknadsstyrelsens arbete i syfte att förhindra en fortsatt arbetslöshet, eftersom det därigenom skapas ökade arbetstillfällen ute i bygderna.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat, om jag vill lämna en redogörelse för de olika åtgärder som kommer att sättas in från samhällets sida i syfte att motverka en befarad ökning av arbetslösheten i skogslänen under stundande vinterhalvår. Den beskrivning av tendenserna på arbetsmarknaden i skogslänen som interpellanten lämnar kan jag i stort sett instämma i. Särskilt vill jag understryka att sysselsättningsläget i skogslänen på ett markant sätt skiljer sig från situationen i stora delar av landet i övrigt. Den minskade efterfrågan på arbetskraft som följde med konjunkturdämpningen under åren 1966 och 1967 var relativt sett kraftigast i södra och mellersta Sverige. Detta medförde en viss utjämning mellan skogslänen och övriga delar av landet. Skillnaderna har därefter återigen blivit större. Antalet arbetstillfällen i skogslänen har alltmer kommit att framstå som otillräckligt i förhållande till arbetskraftstillgångarna. Skillnaderna mellan skogslänen och övriga län kan belysas bl.a. med hjälp av uppgifter rörande den vid arbetsförmedlingarna registrerade arbetslösheten vid mitten av november. Av uppgifterna framgår att antalet arbetslösa mellan november 1967 och samma månad i år minskade med cirka 1300 i storstadslänen och med 12100 i övriga län utanför skogslänen, medan i de senare antalet ökade med 2200. även statistiken över antalet vid månadens mitt obesatta platser ger en antydan om att skillnaderna åter har blivit större. Mellan november i fjol och samma månad i år ökade nämligen antalet obesatta platser i hela landet med cirka 8000. Därav kom 3000 på storstadslänen, 4 000 på övriga län utanför skogslänen och knappt 1000 på skogslänen. Utgångsläget vad gäller arbetslöshet och otillfredsställd arbetskraftsefterfrågan inför vintern är alltså ogynnsammare för skogslänen än för landet i övrigt. Främst gäller detta de nordligaste länen och inom dessa i synnerhet de glesbygdsbetonade delarna. Arbetsmarknadsutvecklingen under kommande vinter förutses av arbetsmarknadsstyrelsen totalt sett bli något gynnsammare än under föregående vinter till följd av ett något stigande arbetskraftsbehov inom industrioch byggnadsverkamhet. Den väntade uppgången av arbetskraftsefterfrågan bedöms dock ske relativt långsamt och parallellt med en fortsatt snabb omställningstakt i näringslivet. Den något livligare efterfrågan som förutses torde främst komma att bli märkbar i södra och mellersta Sverige medan flera av länsarbetsnämnderna i skogslänen räknar med en bekymmersam arbetsmarknadssituation i vinter. Som bekant vidtogs under sommaren och hösten förra året en rad olika åtgärder för att begränsa arbetslösheten under vintern 1967—1968. Bl. a. kan nämnas bemyndigande för företag att utnyttja investeringsfonderna, ökning av de allmänna investeringarna, kraftig satsning på olika former av sysselsättningsskapande åtgärder såsom beredskapsarbeten, skyddad och halvskyddad verksamhet samt sist men inte minst viktigt en väsentligt höjd kapacitet på arbetsmarknadsutbildningen. Det har beräknats att den samlade effekten av dessa åtgärder gav sysselsättningsoch utbildningsmöjligheter — för — ungefär 100 000 personer i mars 1968. Under våren och sommaren i år har olika åtgärder vidtagits för att upprätthålla sysselsättningen i vinter. Bl. a. har ramen för bostadsoch ålderdomshemsbyggandet vidgats ytterligare, möjligheter har skapats för att öka det kommunala barnstugebyggandet och investeringsfonder har frisläppts. Dessa åtgärder är inte begränsade till skogslänen men är naturligtvis av stor betydelse även där. För skogslänen har befrielse från investeringsavgift i regel medgivits. Enligt styrelsens bedömning torde den kommande vintern kräva en insats av minst samma omfattning som under den föregående. Styrelsen har därför lagt upp en planeringsberedskap som syftar till att minst cirka 100 000 personer skall kunna beredas sysselsättning eller utbildning i vinter genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Med hänsyn till arbetsmarknadsläget i skogslänen koncentreras de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till dessa områden. Av hela den beräknade sysselsättningsoch = utbildningseffekten förra vintern föll drygt en tredjedel på skogslänen. För instundande vinter beräknas omkring 40 procent av de planerade sysselsättningsoch utbildnings åtgärderna gälla denna del av landet. Samtidigt räknar arbetsmarknadsstyrelsen med att ökade möjligheter kommer att finnas att bereda arbetskraft från skogslänen sysselsättning i andra delar av landet, där efterfrågan på arbetskraft i vinter väntas komma att överträffa förra vinterns nivå. Genom lokaliseringspolitiska åtgärder har det skett ett inte oväsentligt tillskott av nya arbetstillfällen under senare år. <Lokaliseringsverksamheten kommer att fortsätta i syfte att finna långsiktiga lösningar på skogslänens sysselsättningsproblem.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

Vi tog oss igenom den förra vintern tack vare en totalmobilisering av arbetsmarknadspolitikens alla resurser. Vi möter en ny vinter då det, trots att man kan skönja en svag konjunkturuppgång inom skogsbruket, kommer att krävas ännu kraftigare insatser för att klara sysselsättningen. Frågans allvar gör att jag vill gå in litet närmare på den och försöka skildra den situation som råder i dessa trakter. Man skulle med några korta ord kunna skildra situationen i skogslänen på följande sätt: En mycket stor procent av de förvärvsarbetande i dessa län är sysselsatta inom jordoch skogsbruk, två näringar där strukturrationaliseringen sveper fram med allt större styrka. Samtidigt är industrin mycket svagt utvecklad, och den kan inte på långa vägar bereda sysselsättning åt den arbetskraft som friställs inom de förstnämnda näringarna. Servicesektorn kan ta en del, men inte så många. Byggnadsverksamheten tar en del. Resten är hänvisade till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som i allt större utsträckning vidtas från samhällets sida. Det kan finnas anledning att ställa en väsentlig fråga som utgångspunkt för det följande resonemanget: Vilka krafter är det som väsentligen orsakar de höga arbetslöshetssiffrorna i dessa län? Ja, under det senaste året har skogsbrukets arbetsgivare avskedat cirka 2 000 man inom Jämtlands län, huvudsakligen inom bolagsoch bondeskogsbruket. Genom flottningens nedläggande har cirka 150 man friställts under den säsongen, och genom kraftverk som färdigställts har cirka 250 man blivit arbetslösa. Det blir sannerligen inga stora rubriker i tidningarna när 2000 skogsarbetare blir arbetslösa i Jämtlands län. Det är tydligen mera intressant att skriva om en fabrik i Mellansverige som avskedar ett par hundra man, där det ofta finns nya <sysselsättningsmöjligheter runt om knuten.

För några år sedan, under skogsbrukets höjdkonjunkturår, verkade det som om skogsbrukets arbetsgivare var beredda att ta ett långsiktigt ansvar för sin arbetskraft. Man skrev kontrakt om fast anställning och gav subventioner till egnahem samt gav även andra trygghetsgarantier. Utvecklingen under den sista tiden talar ett anant språk. I dag är inte anställningskontraktet mycket värt, och anställningstryggheten är också symbolisk. Det verkar som om arbetsgivarnas sociala ansvar står i direkt proportion till konjunkturutvecklingen inom denna näring. Nu är det samhället som får rycka in och överta ansvaret för den äldre, förbrukade arbetskraften och för dem som blir arbetslösa. Det är att märka att 50—60 procent av de arbetslösa är över 45 år och starkt ortsbundna. Under innevarande budgetår satsas det 80 miljoner på beredskapsarbeten av olika slag inom Jämtlands län, varav hälften läggs ner på vägarna. Det är den största satsning som gjorts hittills. Hade inte den gjorts skulle problemen varit oss övermäktiga. Jag har talat med många arbetslösa ute i skogslänen, och det är föreståeligt att bitterheten mot arbetsgivarna lyser igenom i resonemangen. Man resonerar så, att eftersom samhället i regel får överta ansvaret för deras bärgning när de blir äldre vore det lika bra att staten övertoge råvaran och ansvaret för dem även under deras produktiva ålder. Något ligger det väl i det resonemanget. Det ligger också en hel del i kravet på en lägre pensionsålder för arbetare i tunga yrken. Men trots de satsningar som görs från samhällets sida för att skaffa fram nya jobb åt de arbetslösa är åtgärderna ändå inte tillräckliga. Andra och kraftigare åtgärder måste till, om vi skall klara skogslänen i framtiden. Jag är i dag ganska övertygad om att det privata näringslivet inte ensamt räcker till för den uppgiften, även om lokaliseringsstödet betytt en hel del. Staten måste gå in med nya industrier och inrättningar med det snaraste. Både tidskriften Fackföreningsrörelsen och tidskriften Ekonomisk Revy har varit inne på det temat i sina näringspolitiska analyser. De har i sina artiklar pekat speciellt på Jämtland som det mest utsatta länet. Det finns alltså en starkt utbredd opinion för att göra en speciell näringspolitisk satsning på detta län. Till inrikesministern vill jag säga: Gör den satsningen i form av en koncentrerad blocklokalisering på fyra— fem orter inom detta län! Kalla det gärna försöksverksamhet. Gör en samplanering med en koncentrerad satsning på service och vårdanläggningar samt statlig, privat och kooperativ industri till dessa block! Inbjud företagare, samhällsplanerare, sociologer och arbetsmarknadsexperter till en praktisk försöksverksamhet med sikte på att skapa en modell, ett alternativ till den nuvarande negativa utvecklingen i inlandet! Jag tror att intresse på många håll finns att gripa sig an den uppgiften. Jag är inte pessimist när det gäller framtiden. Men jag tror heller inte att den högsta lycka som kan vederfaras framtida generationer är att få bo i tre eller fyra storstadsområden. Jag tror att den utvecklingen kan och bör brytas. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka inrikesministern för svaret.
Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt därför att de problem, som herr Nilsson i Östersund har berört i sin interpellation, i stor utsträckning också förefinnes i den del av Gävleborgs län där jag är bosatt. Därför skulle jag mycket gärna se att de åtgärder som statsrådet här talat om utsträcktes till att gälla även den delen av mitt hemlän. I sitt svar talar statsrådet mycket om de ökade satsningar som gjorts för att främja sysselsättningen och stimulera till ökad aktivitet i bl.a. skogslänen. De åtgärderna är vi naturligtvis mycket tacksamma för. Det är bara det att vi har fått vänta så länge förgäves på något resultat av dessa stimulerande åtgärder. Själv hade jag trott att vi nu skulle ha en basindustri som kunde stoppa det utflöde av arbetskraft som dagligen pågår. Det måste till något konkret, som herr Nilsson i Östersund också framhöll. Det verkar som om företagen inte kommer till bygden, trots löften om ökade bidrag av olika slag och trots att kommunikationerna och transportmöjligheterna är goda från de trakter som både herr Nilsson i Östersund och jag nu vill representera. För åtskilliga år sedan erinrade jag i en debatt om dessa frågor här i kammaren, herr talman, om det gamla talesättet att medan gräset växer dör kon. Om det blivit något resultat av våra resonemang redan vid den tidpunkten hade jag kanske inte behövt ta till orda i dag. Jag har emellertid anledning att erinra om samma talesätt även vid detta tillfälle, och nu är faran nära. Medan vi diskuterar och utreder och väntar på insatser på frivillig väg flyttar människorna, så att man inte har den personal som behövs när man funnit de företag som kan etablera sig i området eller när myndigheterna beslutat sig för en viss styrning för att rädda denna del av vårt land. Detta sistnämnda är något som jag hoppats på rätt länge. Och det är hög tid, om inte vissa andra myndig heter skall hinna plocka bort de serviceorgan som behövs i en aktiv och levande bygd och som är nödvändiga för att göra ett område attraktivt för dem som skall leva och verka där.

Jag förstår att ni tidigare tänkt över situationen, men jag vill be er att göra det än en gång med avseende på det jag här talat om. Ni måste hjälpa oss att finna en utväg ur den återvändsgränd som vi hamnat i. Liksom herr Nilsson i Östersund hoppas och tror jag på den bygd där jag verkar. Men vi behöver stöd och hjälp nu, vi behöver ytterligare sysselsättning för människorna i bygden. Att trakten är vacker och att vi har goda möjligheter för turism är inte nog; en bygd eller en stor region kan inte fortsätta att leva enbart med sådant som bas. Nej, det behövs industrier och arbetsmöjligheter i större utsträckning än vi hittills lyckats få till vår region.
Herr talman! Herr Jonasson har frågat om regeringen avser att för norra Värmland och liknande glesbygdsområden vidta särskilda åtgärder i syfte att skapa ett differentierat näringsliv, som kan ge underlag för tillfredsställande service åt befolkningen och bevara en levande kulturbygd. Strukturomvandlingen inom = jordoch skogsbruk har medfört att sysselsättningen inom dessa näringar snabbt har minskat, och denna utveckling är ännu inte avslutad. Detta blir från sysselsättningssynpunkt mest kännbart för områden som till stor del baserar sitt näringsliv på nämnda sektor, vilket är fallet i norra Värmland. Expansionen inom andra delar av näringslivet har vidare varit för otillräcklig inom området för att uppväga sysselsättningsminskningen i jordoch skogsbruk. Norra Värmland ligger inom lokaliseringsverksamhetens stödområde. Genom denna verksamhet, beredskapsar beten och investeringsfonder har 44 företag inom området fått stöd fr.o.m. år 1963. Vid 27 arbetsplatser har det vidare utgått bidrag till omskolning och annan utbildning av arbetskraft i samband med lokalisering av industriföretag. Därtill kommer att lokaliseringsstöd även utgått till företag i andra delar av Värmlands län. En förstärkning av näringslivet i dessa delar av länet har också intresse för det område som interpellationen avser. För många av dem som friställts genom strukturomvandlingen är någon form av omskolning eller vidareutbildning en förutsättning för att de skall få ett nytt arbete. Arbetsmarknadsutbildningen fyller därför en viktig funktion för att underlätta omställningen. I Värmlands län har under de båda senaste åren omkring 4000 personer påbörjat arbetsmarknadsutbildning. Omfattande beredskapsarbeten har också bedrivits i Värmlands län. I mitten av oktober i år var sålunda drygt 900 personer sysselsatta i beredskapsarbete. Vid samma tid i fjol var cirka 600 sysselsatta i sådana arbeten. Arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder kommer självfallet framdeles liksom hittills att vidtas intensivt i sådana områden, vilka i likhet med norra Värmland är i behov av ett mera differentierat näringsliv och tillskott av nya arbetstillfällen. Möjligheter finns redan nu att anpassa åtgärderna efter de lokala behoven. I fråga om lokaliseringsverksamheten har vidare en utredningsman tillkallats för att utreda dess framtida utformning. Denne kommer att bl.a. undersöka möjligheterna att på olika vägar göra lokaliseringsstödet mer effektivt när det gäller de mest utsatta områdena. Interpellanten menar att det endast är fråga om initiativ och god vilja för att goda lokaliseringsresultat skall nås i glesbygderna. Denna uppfattning bestyrks tyvärr inte av erfarenheterna. Det har inte saknats initiativkraft eller god vilja i vare sig kommunerna, länsorganen, de centrala myndigheterna eller — det vågar jag påstå — kanslihuset. Vad som har saknats för att kunna tillgodose alla de redovisade behoven är helt enkelt tillräckligt många företag som varit villiga och från lönsamhetssynpunkt lämpliga att etablera sig i sådana områden.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
Anledningen till min interpellation är den stora arbetslöshet som råder i våra glesbygdsområden i Värmland som helhet men i synnerhet i norra Värmland. Frågan är inte ny, och att den återkommer beror väl på att situationen inte förbättrats utan snarare försämrats. När jag för cirka en månad sedan framställde denna interpellation omfattade arbetslösheten i länet omkring 2200 personer; nu torde den överstiga 2500. Lägger man därtill de ungefär 1100 personer som på grund av visst handikapp inte kan beredas lämpligt arbete, de över 1100 som går på omskolningskurser samt de 400 som sysselsätts i skyddad verkstad eller med arkivarbete, kommer man upp till ett antal som överstiger 5000 personer. Därutöver har man alla som sysslar med beredskapsarbeten samt en hel del dold arbetslöshet. Arbetslösheten torde öka ytterligare. Under dessa omständigheter borde regeringen enligt min mening innevarande höst ha talat med betydligt mindre bokstäver om tryggheten för vårt folk. Möjligheten att erhålla arbete och utkomst är ju en av våra största trygghetsfrågor. Värmland har ett gott geografiskt läge, men i befolkningshänseende har länet — speciellt glesbygderna — sackat efter i jämförelse med det övriga landets utveckling. År 1850 hade vi 5,6 procent av Sveriges befolkning men år 1965 endast 3,7 procent. Vi har nu en befolkningsminskning omfattande cirka 2 000 personer per år, och på så vis får vi även en snedvriden åldersfördelning. Det är de unga som flyttar och de äldre som blir kvar. Situationen är besvärlig. Vilka kan orsakerna vara? De är naturligtvis flera. En anledning är strukturrationaliseringen inom jordoch skogsbruket, vilket också inrikesministern har varit inne på. Härigenom har många människor friställts, och flera kommer att friställas. Enligt lantbruksstyrelsens prognoser skall bortemot hälften av Värmlands åkerjord tas ur produktionen fram till år 1980 på grund av produktionsmålsättningen och «regeringens jordbrukspolitik. Förutom att vi får en fortskridande förbuskning, när vår vackra kulturbygd försvinner, friställs arbetskraft, som på grund av att andra sysselsättningsmöjligheter inte föreligger blir arbetslös. Som en ytterligare följd av regeringens jordbrukspolitik kommer att småjordbruk inte kan erhålla rationaliseringsstöd. Sådant borde ifrågakomma för att bygga upp bärkraftiga brukningsenheter. Uppbyggnaden av sådana kan inte äga rum på en gång i dessa bygder, eftersom enheterna är för små. Till den successiva uppbyggnad som här borde ske kan rationaliseringsstöd alltså inte utgå. Att dylikt bör lämnas till stödjordbruk i sådana bygder är enligt min uppfattning självklart. Jag är inte motståndare till en rationalisering av jordbruket, men att genomdriva des sa åtgärder enligt regeringens system när annat arbete inte står till buds måste vara felaktigt. Regeringen har inte sett helhetssynen; det gäller både jordbrukspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och naturvårdspolitiken. En bättre samordning måste enligt min mening komma till stånd, om problmen skall kunna lösas. En annan orsak är att industrin har rationaliserats — och det har varit nödvändigt — men vissa företag har också lagts ned. Vi har fått stora friställningar men för få nya industrier och för liten differentiering. Det statliga lokaliseringsstödet har gjort god verkan men har inte varit tillräckligt. Det senaste året har det dessutom visat sjunkande trend. För länet som helhet skulle en upprustning av kanalleden från Vänern till Västerhavet vara en av de främsta hävstängerna för att få företag att bygga ut och nyetablera sig. Det är helt enkelt en förutsättning för att lokaliseringspolitiken skall få effekt. Detta har jag nyligen påtalat i en annan debatt, och jag skall inte kommentera det ytterligare. En förbättring av vägarna är också viktig. Det är ändå underligt att vi inte skall kunna få bättre sysselsättning i vårt län. Om man går över gränsen till Norge, som har samma förutsättningar och förhållanden, finner man att det där är betydligt bättre sysselsättning, och man frågar sig vad detta kan bero på. Inrikesministern säger i slutet av svaret: »Interpellanten menar att det endast är fråga om initiativ och god vilja för att goda lokaliseringsresultat skall nås i glesbygderna.» Det har jag inte sagt, herr statsråd. Jag har sagt att till stor del är det fråga om initiativ och vilja. Inrikesministern fortsätter: »Det har inte saknats initiativkraft eller god vilja vare sig i kommunerna, länsorganen, de centrala myndigheterna eller — det vågar jag påstå — i kansli huset. Vad som har saknats för att kunna tillgodose alla de redovisade behoven är helt enkelt tillräckligt många företag som varit villiga och från lönsamhetssynpunkt lämpliga att etablera sig i sådana områden.» Detta har inrikesministern givetvis rätt i — åtminstone är detta fallet beträffande kommunerna och länsorganen. Om det även gäller de centrala myndigheterna och kanslihuset får vi väl besked om inom den närmaste tiden, då ansökan om lokaliseringsstöd till en spånplattfabrik i norra Värmland skall avgöras av regeringen. I nära sex år har man från enskilt håll och inom kommuner arbetat med detta projekt, som skulle kunna bli en injektion för dessa bygder genom att ge ökade sysselsättningsmöjligheter dels direkt i fabriken, dels indirekt i ökat skogsarbete. Framför allt skulle en satsning bli ett erkännande av bygdens fortbestånd. Människorna i dessa bygder ser i denna fråga en mätare på om regeringen vill göra något eller inte i denna landsdel. Det har ifrågasatts om denna fabrik är en riktig satsning. Här gäller det dock att tillvarata en råvara som eljest till stor del skulle bli outnyttjad. Det måste vara riktigare att frakta en färdig vara än en betydligt tyngre råvara. Därest denna fabrik inte kommer till stånd riskerar man att skogsvärdena går ned eller försvinner. Avfolkas bygden raseras alla värden både i byggnader, rörelser, jordbruk etc. Vill man inte satsa på detta projekt, på vilket så mycket arbete lagts ned, bör staten ta egna initiativ till någonting annat — det är en rimlig begäran. Kommuner och människor sätts i kläm och det är samhällets skyldighet att hjälpa. Landsdelens människor avvaktar beskedet, och läget är oroligt. Inrikesministerns svar vill jag dock tolka som pricipiellt positivt, och jag tackar än en gång för detsamma.
Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden hade jag inte tänkt gå in i polemik. Jag tycker emellertid att herr Jonasson tog i litet väl hårt. Vad han menade med sitt tal om att situationen är mycket bättre i Norge vet jag inte, och jag skall inte ägna mig åt någon spekulation om huruvida det var menat som ett hot under hand om en separatistisk rörelse i Värmland med strävan att åstadkomma en tudelning — det får väl framtiden utvisa. Jag fäste mig särskilt vid att herr Jonasson sade att regeringen under hösten inte borde ha talat med så stora bokstäver om tryggheten. Ja, herr Jonasson, vad är det som vi har talat om? Jo, vi har talat om en aktiv samhällspolitik: en aktiv lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitik och en aktiv näringspolitik. Vi har talat om ett vidgat samhällsengagemang som ett alternativ till den trygghet som ett privat näringsliv — kring vilket herr Jonasson är en av vakthållarna — kunnat ge. I Värmland, som vi just nu diskuterar, förekommer det mig veterligt knappast någon statlig företagsverksamhet. Någon sådan verksamhet har visserligen lokaliserats dit under den senaste tiden, men det är i huvudsak — jag understryker detta — fråga om ett privat näringsliv. Detta privata näringsliv har nu friställt tusentals och åter tusentals skogsarbetare, och det förväntas att samhället skall ta på sig ansvaret för att ge dem trygghet och utkomst i den belägenhet i vilken de nu befinner sig. Det är samhällets uppgift, och samhället skall också åta sig den. Vi är beredda att ge denna trygghet åt de friställda människorna även i Värmland. Detta kostar pengar, och vi har kämpat för att få fram de medel som varit nödvändiga för en sådan aktiv samhällspolitik. Vi har vidare strukturproblem, vilka inte kan vara obekanta för herr Jonasson. Vi har i stort sett ett arbetsmarknadsläge, som skulle kunna ge en i det närmaste full sysselsättning. Svårigheten är att vi har en så beklaglig obalans i efterfrågan på arbetskraft i vårt land, med brist på arbetskraft i de mellansvenska och södra länen och en inte obetydlig arbetslöshet i skogslänen. Det är denna problematik som är så svår, och det är i detta sammanhang som arbetsmarknadspolitiken, innefattande omskolning och omflyttning av arbetskraft, sätts in. Därvidlag är också frågan om lokalisering av företag lika angelägen och viktig. Det är emellertid då också, herr Jonasson, av vikt att man till de aktuella orterna lokaliserar och där försöker bygga upp så bra företag som möjligt, som ger sysselsättning, och även en så lönsam sådan som möjligt, varigenom de bidrar till att befrämja utvecklingen av vårt näringsliv. I vissa fall får man i det lokaliseringspolitiska handlandet bortse ifrån en del av de företagsekonomiska aspekterna och i stället anlägga sociala synpunkter. Vi är beredda på att göra detta, dock inte till vilket pris och under vilka omständigheter som helst. Jag tycker, herr Jonasson, att vi skall föra denna debatt på ett lugnt och sansat sätt och se med realism på problemen. Vi är på statligt håll beredda till ett samarbete med det enskilda näringslivet, men vi är inte minst inställda på att utvidga den samhälleliga företagsamheten för att ge möjligheter för de bygder, där det är nödvändigt att försöka upprätthålla en rimlig social standard för människorna. Vi måste emellertid också ha produkter som vi kan bygga upp dessa statliga företag på. Det pågår nu ett mycket intensivt arbete för att få fram sådana projekt. I den mån och när vi får fram dessa kommer vi inte att ha några svårigheter att lokalisera dem på ett ändamålsenligt och lämpligt sätt. Jag skall inte gå in på någon diskussion om spånskivefabriken. Jag understryker bara vad jag sade i den sista meningen av mitt svar, nämligen att det måste vara fråga om företag som ur lönsamhetssynpunkt är lämpliga att etablera. Vi tillåter oss nu i kanslihuset att göra denna bedömning.
Herr talman! Inrikesministern underströk, när han talade om den aktiva näringspolitiken, den vikt som regeringen lagt vid denna. Vi är medvetna om att den har varit till nytta, och vi har också inom centern i hög grad verkat för den. Det var ju vi som började arbeta för denna politik. Jag vill ge inrikesministern rätt i att den privata företagsamheten inte har lyckats i sin uppgift att skapa trygghet och sysselsättning. Vi har i länet haft för stora företag, som varit alltför dominerande. När dessa undergår omvälvningar blir därför situationen besvärlig. Detta gäller för länet i stort. Vi har haft för få mindre företag, och näringslivet har varit för litet differentierat. Detta vill vi nu komma till rätta med. För norra Värmland har detta emellertid inte varit huvudorsaken till svårigheterna. Där är det förändringarna på jordoch skogsbruksområdena som är de mest väsentliga. Inrikesministern sade att vi har råkat ut för obalans, och det är väl riktigt. Men om man ser på alla de möjligheter som detta län kan erbjuda anser jag för min del att det är betydligt bättre att flytta industrier eller lokalisera nya industrier till orter där människorna finns. På det sättet gör vi säkert de minsta nationalekonomiska förlusterna. Vad jag slutligen vill säga är, att om man i här ifrågavarande områden kan lägga ut lämpliga statliga företag, så skulle vi hälsa det med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Källstad har frågat vilka åtgärder chefen för utbildningsdepartementet ämnar vidta för att förstärka utbildningen i Psykologi vid våra universitet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Universitetskanslersämbetet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 begärt medel för bl.a. personalförstärkningar i sådana universitetsämnen som enligt ämbetets mening har otillräckliga resurser för forskarutbildning och forskarhandledning och som är inriktade på verksamhet inom samhällsområden med brist på vetenskapligt skolad arbetskraft. Ett av de ämnen som ämbetet åsyftar är just Psykologi. Frågan om medel för dylika förstärkningsåtgärder prövas i det pågående budgetarbetet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för att han svarat på min interpellation, även om jag måste tillstå att svaret bara förmedlar kända fakta. Något egentligt nytt ger svaret inte. För att vara ett interpellationssvar var det verkligen magert. Om det hade varit svar på en enkel fråga hade jag kunnat förstå att statsrådet Moberg svarat så kortfattat, men nu var det ju fråga om en interpellation som är ganska grundligt underbyggd. Såvitt jag vet har statsrådet Moberg också uppvaktats tidigare av företrädare för Göteborgs universitet i just denna fråga, och jag hoppas att statsrådet i ett kommande anförande i dag har ytterligare något att säga. Faktum är att vårt samhälles behov av psykologer för närvarande är avsevärt. Enligt gjorda beräkningar kommer det behovet att stiga ytterligare under 1970 talet. Minimibehovet fram till 1970 har beräknats till 2660. För närvarande finns det cirka 1300 yrkesverksamma psykologer. Fram till 1970 behöver man altså utbilda ungefär 1360 nya psykologer. Nu är det såvitt jag förstår verkligen angeläget att söka täcka de värsta bristerna genom en förbättrad utexamination. Näringslivets och övriga samhällsområdens behov av psykologer ökar ständigt, t.ex. inom socialvård, rehabilitering och yrkesvägledning samt för att effektuera de arbetspolitiska målsättningarna. Dessa arbetsuppgifter ställer verkligen krav på en specialinriktad psykologisk utbildning. Enligt = universitetskanslersämbetets anslagsäskanden för 1969/70 är ämnena psykologi och pedagogik allmänt sett ganska illa tillgodosedda med handledare i förhållande till övriga ämnen. Antalet licentiander och doktorander per fast professor och laborator uppgick totalt i landet 1966 till 6,7 mot 36,9 i ämnena psykologi och pedagogik. Antalet licentiander per handledare är i Uppsala 39, i Stockholm 26 och i Lund 33. I Göteborg är antalet så stort som 64. Ser man på antalet studerande på olika betygsnivåer vid de psykologiska institutionerna i Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg 1968 finner man att antalet var i Uppsala 366, i Stockholm 356, i Lund 243 och i Göteborg inte mindre än 443. Vad tjänsterna beträffar har Uppsala och Stockholm 2 professorer i ämnet, medan Lund och Göteborg har 1. I Uppsala finns t.ex. 10 extra lektorer, medan Göteborg har 3. Uppsala, Stockholm och Lund har 18— 20 assistenter, amanuenser och adjunkter, medan Göteborg med sitt större antal studerande får nöja sig med 13. Också när det gäller stipendier för att främja högre vetenskapliga studier vid samhällsvetenskaplig fakultet, när det gäller forskningsanslag till ograduerade forskare och när det gäller materialanslag har märkligt nog Göteborg ett betydande underläge i förhållande till de tre andra universitet jag nämnt. Tre typer av psykologer behövs: kliniska psykologer, skolpsykologer och arbetspsykologer. Av de förut nämnda 2660 psykologerna beräknas behovet av kliniska psykologer 1970 vara 1260. De behövs för barnpsykiatriska team och för vuxenkliniker. Till den kliniska psykologins område hör kriminalvård och alkoholistvård. När det gäller skolpsykologerna kan jag nämna att man utgår från att 2500 elever är ett rimligt underlag för en skolpsykologtjänst och att det är ganska realistiskt att räkna med ett behov av cirka 500 skolpsykologer under 1970-talet. Arbetspsykologerna sysslar ju med anlagsoch urvalsundersökningar inom företag, förvaltningar och försvar. Psykologer efterfrågas alltmer för personaladministrativa och organisatoriska uppgifter och för uppgifter som går ut på att anpassa arbetsmiljön till individens förutsättningar. Man kan beräkna att det behövs en <arbetspsykolog per 10 000 individer. Detta skulle leda fram till ett behov av 450 sådana psykologer, varjämte behövs forskare och chefer. Lägger vi därtill 300 arbetsoch urvalspsykologer samt 50 militärpsykologer kommer vi fram till ett behov av cirka 900. Jag har ju tagit upp denna fråga inte bara från Göteborgs horisont sett men naturligtvis inte minst på grund av förhållandena vid den psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Att dessa är särskilt prekära har ju kraftigt framhållits av professor John Elmgren, och jag förmodar att saken också påtalats vid uppvaktning hos statsrådet Moberg i denna fråga. Institutionen har måst arbeta med betydligt mindre resurser än övriga institutioner i landet. När det gäller en förbättrad utexamination skulle Göteborgs universitets psykologiska institution kunna spela en stor roll, eftersom den är landets största vad fackutbildningen beträffar. Ett minimikrav vore sådana förstärkningsåtgärder i fråga om tjänsterna att göteborgsinstitutionen komme i paritet med övriga psykologiska institutioner. För handledning av 130 trebetygsstuderande, 161 licentiander och 8 doktorander disponerar institutionen 1 professur och 1 extra laboratur, vilken innebär drygt 80 studerande per handledare. Detta bör ställas i relation till den av universitetskanslersämbetet tillstyrkta normen, 6 heltidsstuderande per fast handledare. Det är uppenbart att sådana förhållanden för studenternas del leder till svåra för att inte säga absurda konsekvenser. Jag skulle alltså vilja fråga statsrådet Moberg, mot bakgrund av det behov som vårt samhälle har av psykologer och den underbemanning i fråga om tjänster som förekommer vid institutionerna, särskilt i Göteborg: Behövs det verkligen inte en förstärkning av utbildningen i psykologi vid våra universitet och speciellt vid Göteborgs universitet? Vad vill statsrådet Moberg göra för att medverka till att de önskemål som <universitetskanslersämbetet framfört skall realiseras?
Herr talman! Som man frågar får man svar. Herr Källstad har ställt en fråga som har direkt anknytning till det ar bete som nu pågår i kanslihuset inför nästa års statsverksproposition, och då blir svaret i detta som i andra fall att vi får ge oss till tåls och se vad som kommer fram ur propositionen. Den konkreta fråga som ställts i interpellationen och som nu upprepats kommer att besvaras under vårriksdagen. Mer kan jag inte säga nu.

Det kommer att tillåta institutionen att anställa en extra laborator med halvtidstjänstgöring under vårterminen.

Herr talman! Statsrådet Moberg säger att vi får ge oss till tåls, och det kan jag från viss synpunkt förstå. Han har dock givit ett något mera positivt besked i sitt senaste inlägg. Emellertid är det väl inte bara fråga om forskarhandledning utan också om grundutbildning och över huvud taget om inställningen till utbildningen av psykologer. De som utbildas till grundexamen — filosofie kandidat-examen — kan anställas som biträdande psykologer, och de som utbildas till licentiater kan anställas som psykologer. Problemet gäller alltså båda dessa steg.

Jag fick svar av statsrådet Moberg den 22 maj, och han hänvisade då till UKAS arbetet och till förslaget om reformerad forskarutbildning, som var under beredning. Statsrådet sade avslutningsvis: »Jag är därför inte beredd att nu redo visa några förslag till reformerad psykologutbildning.» Nu, den 3 december, tycks vi inte ha kommit så värst mycket längre. Vi har i alla fall en historia bakom oss som är ganska intressant. Professor Kjell Härnqvist arbetade åren 1961—1964 med en utredning på detta område, vilken föranledde universitetskanslersämbetet att i februari 1965 lägga fram vissa förslag till en utbildningsplan. I juli samma år gjorde ämbetet en hemställan = till Kungl. Maj:t. Det hela gick ut på att åstadkomma en mera målinriktad utbildning, som inte bara skulle innefatta teori utan även kvalificerad tillämpning vid utbildningsinstitutioner. Framför allt krävdes ämnet tillämpad psykologi för att utbildningen skulle bli moderniserad. Detta är ett område som har försummats på något sätt. Jag vill inte påstå att det är en skandal, men det är fråga om huruvida det inte är snudd på skandal. Psykologerna och deras organisation, Sveriges psykologförbund, har naturligtvis en positiv inställning till samarbete med läkare och socionomer för att genomföra en satsning på psykoterapeutisk utbildning, men såvitt jag vet har det ännu inte blivit något resultat. Anledningen till detta är att psykologernas grundläggande utbildningsfrågor varit olösta under en lång tid. Det är de praktiska, de s.k. klientcentrerade eller klientinriktade utbildningsmomenten som mest blivit lidande härpå. För att hjälpligt tillgodose de klientinriktade =:utbildningsmomenten har Psykologförbundet tvingats att administrera psykologernas utbildning i detta avseende. Detta är väl ett unikt arrangemang då det gäller en kvalificerad akademisk utbildning. Såvitt jag kan påminna mig förhåller det sig så, att förslaget enligt UKAS innebar en reducering av de tillämpade momenten i psykologutbildningen — något som jag måste betrakta som ganska orimligt. Sedan har det skett en hel del här; jag är ännu inte på det klara med om det skett en förändring till det bättre. Vi måste få en utbildning av psykologer där integreringen av de teoretiska och de tillämpade momenten får en acceptabel utformning — en utbildning som kan ligga till grund för specialistkompetens även inom området psykoterapi. Detta kan inte ske om vi inte satsar hårdare på psykologutbildningen. Vad statsrådet Moberg anfört beträffande Göteborg inger förhoppningen att vi under vårriksdagen 1969 kan ta ett steg på vägen, även om det steget blir litet. Jag hoppas på en kraftfull satsning på detta område för att vi skall kunna tillgodose samhällets stora behov av kvalificerade och väl utbildade psykologer.
Herr talman! Jag anser mig fortfarande förhindrad att ingå i en sakdebatt. Vad herr Källstad senast sade om vad jag hade framhållit i våras bekräftas av det svar jag nyss gav. De två frågorna om psykologutbildningen fram till den grundläggande examen och om psykologutbildningen på litet mer avancerad nivå finns med bland de frågor som behandlas i departementet inför propositionerna till vårriksdagen.
Herr talman! Herr Jönsson i Arlöv har frågat, om jag anser mig kunna medverka till en sådan ändring i skolstad gan att en återgång till tidigare gällande bestämmelser om besvär över skolstyrelses beslut beträffande viss tjänstetillsättning blir möjlig. Jag vill först erinra om att enligt 39 § statstjänstemannalagen rätten att föra talan mot myndighets beslut enligt lagen eller enligt bestämmelse som meddelats med stöd av lagen inte får inskränkas. I enlighet härmed meddelas i 18 8 allmänna verksstadgan bestämmelser om besvär bl.a. över myndighets förslag till tjänstetillsättning. Statstjänstemannalagen och den nu gällande allmänna verksstadgan trädde i kraft i samband med den förhandlingsrättsreform för offentliga tjänstemän, som genomfördes den 1 januari 1966. För de kommunala skolledarna och lärarna meddelades därvid regler av väsentligen samma innebörd som för statstjänstemän. Bl. a. upphävdes förbudet mot att anföra besvär över skolstyrelsens förslag till tjänstetillsättning. Jag är medveten om att besvärsrätten i detta liksom i andra fall kan försena ett ärendes avgörande. Olägenheten härav måste emellertid vägas mot intresset av att skolstyrelsens förslag, som är av stor betydelse vid tillsättningen av skolledare och lärare, kan bli föremål för prövning på ett tidigt stadium, redan innan något beslut om tjänstetillsättning föreligger. Det är också naturligt, att sökande till kommunala skolledaroch lärartjänster har samma rätt till besvär över tjänsteförslag som sökande till statstjänst. Jag är därför inte beredd att nu aktualisera frågan om en sådan ändring av skolstadgan att förbud mot besvär över skolstyrelses förslag till tjänstetillsättning återinförs. Jag vill tillägga, att frågor om besvärsrätt torde tas upp till prövning från allmänna synpunkter vid behandlingen av det förslag till förvaltningslag som nu remissbehandlas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Trots att han inte är beredd att nu aktualisera frågan om en ändring beträffande bestämmelserna om rätt att överklaga skolstyrelses yttrande är han ändå införstådd med vilka olägenheter som är förenade med att förseningar kan inträffa i samband med ärendenas avgörande. För mig är frågan emellertid av både principiell och praktisk art. Rätten att överklaga ett tillsättningsbeslut från en skolstyrelse är självklar, och det är inte detta saken gäller. Vad det här gäller är om man skall ha rätt att överklaga en uppfattning, som en skolstyrelses ledamöter ger till känna när de endast haft att yttra sig i tillsättningsärenden, som senare skall avgöras av Kungl. Maj:t, skolöverstyrelsen eller länsskolnämnd. Den avgörande instansen har vid ärendets bedömning att ta hänsyn till alla faktorer som föreligger beträffande de sökande. Om ärendet avgöres av länsskolnämnd eller av skolöverstyrelsen har man besvärsrätt hos Kungl. Maj:t, vilket bör vara tillräcklig garanti för de sökandes rättssäkerhet. Denna rätt att anföra besvär över skolstyrelses yttrande är enligt min mening ett ingrepp i den kommunala demokratin. Den innebär att ledamöter i en skolstyrelse, vald av kommunaleller stadsfullmäktige, inte har full frihet att tillkännage sin uppfattning om vilken sökande som de anser att den beslutande myndigheten skall utse. Därutöver tillkommer de praktiska olägenheterna. Tillsättningsärenden kan dra ut långt på tiden. De kan i extrema fall till och med fördröjas mycket länge. Jag känner till exempel på att behandlingen av ett sådant ärende har tagit över tio månader i anspråk innan det slutgiltigt avgjorts. Det gällde i detta fall ett rektorsförordnande. Dröjsmålet medförde att tjänsten under en mycket stor del av året fick besättas av en vikarie. Naturligtvis kan vikariat inte undvikas, men det måste väl ändå vara ett önskemål att den som skall ha tjänsten också i så stor utsträckning som möjligt kan tillträda sin tjänst vid läsårets början. Det är inte enbart på det lokala planet man anser att en ändring av bestämmelserna borde genomföras. Sedan jag framställt min interpellation har jag blivit uppmärksammad på att även skolöverstyrelsen har en liknande uppfattning. I skrivelse från skolöverstyrelsen till Kungl. Maj:t av den 5 februari i år föreslås en del ändringar i fråga om beslutsrätt, och bland dessa förslag finnes också ett yrkande om avskaffande av besvärsrätten över skolstyrelses förslag i tjänstetillsättningsärenden. I sina kommentarer till detta förslag skriver skolöverstyrelsen följande: »Bestämmelsen om att förslag om tjänstetillsättning skall anslås och skyldigheten att därefter avvakta besvärstidens utgång innan tillsättningsbeslut meddelas utgör ett helt onödigt fördröjande moment i tillsättningsproceduren, som ändå är tillräckligt komplicerad och leder till beslut alltför nära inpå tillträdesdagen. Det är för alla berörda till fyllest med besvärsrätten över beslutet om tillsättning. Bestämmelse om att besvär icke får anföras över skolstyrelses förslag om tjänstetillsättning, då tjänsten tillsättes av länsskolnämnd eller Sö, bör meddelas.» Tydligen har Sö funnit olägenheterna med det nya systemet så pass stora att man trots den relativt korta tid det gällt redan nu vill ha bort bestämmelsen. Då statsrådet Moberg i sitt interpellationssvar säger att han inte nu är beredd att aktualisera frågan vill jag gärna tolka ordet nu på det sättet att frågan på nytt kan aktualiseras.